Herr talman! Tidningsekonomi — det är svårt det! Det är väl inte utan att det utlåtande som vi nu diskuterar illustrerar hur svår tidningsekonomi egentligen är. Jag kan redan nu säga, herr talman, att inte heller jag har något yrkande. Jag vill bara anföra några synpunkter på frågan om samdistributionsrabatten. Jag delar uppfattningen att en sådan rabatt bör prövas, och jag är glad över att utskottet har följt det förslag som jag och andra har framställt om att även lokala och regionala samdistributionsföretag skall kunna ifrågakomma som förmedlare av den rabatten. Men jag vill, herr talman, gärna anmäla att jag har en annan motivering för min anslutning till förslaget än den som utskottsmajoriteten tycks ha. Jag tror nämligen inte särskilt mycket på den här metodens effekt som egentligt lidningsstöd, i varje fall inte om vi med tidningsstöd menar ett stöd till den värst utsatta delen av pressen, de så kallade andratidningarna, vilka utskottet uppehåller sig vid rätt mycket liksom utredningen på sin tid gjorde. Med den konstruktion stödet här får kan det i åtskilliga fall komma att motverka sitt eget syfte. En inte alldeles ovanlig situation kan uppstå när en landsortstidning har ett väl uppbyggt distributionsnät som — vilket inte heller lär vara ovanligt — är billigare än vad något riksomfattande företag kan komma med och tidningen alltså önskar fortsätta med denna egna distribution och komer att göra så. Detta förekommer och kommer att förekomma. Men konkurrerande tidningar från helt andra orter — jag tänker närmast på de stora rikstidningarna — kan som stödet är utformat på platser med minst två tidningar påfordra att postverket eller pressbyrån skall ta hand om deras distribution i vederbörande ort i konkurrens med den där utkommande ortstidningen som fortfarande distribuerar sig själv. Den enda skillnaden blir då att konkurrenterna utifrån får en ännu starkare ställning än de hade förut. Det försprång som den lokala tidningen hade genom sin billiga och effektiva distributionsapparat försvinner. Det är med andra ord inte säkert att ett stöd utformat på föreslaget sätt kommer att få en ekonomisk effekt. I varje fall lär det inte överallt kunna bli på det sätt utskottet och utredningen har tänkt. När jag i alla fall ansluter mig till tanken på ett sådant stöd har jag en annan motivering, och den vill jag gärna få med i debatten här, herr talman. Jag har till och med två motiveringar. Den ena är mer allmänt samhällsekonomisk. Det är verkligen inte rationellt att två eller tre tidningsbud springer i hälarna på varandra i trapporna i samma hus med var sin tidning, men så går det till i dag på många håll. Det är faktiskt inte rationellt, utan det är ett slöseri med resurser, hur man än vill se det. Därför kan det vara motiverat att samhället ger en liten stimulans för att åstadkomma ett allmänt ekonomiskt vettigare system. Den andra motiveringen är valfrihetsargumentet. När den där lilla lokaltidningen som jag talar om möjligen får en hårdare konkurrenssituation än den har i dag, kan detta ändå försvaras med mer principiella pressfrihetsskäl. Vi har alla i varierande grad varit bekymrade för att det kan uppkomma åtminstone lokalt och regionalt i landet ett s.k. åsiktsmonopol genom att alltför många tidningar har försvunnit och bara en tidning eller en grupp tidningar av samma allmänna färg finns kvar. Vi har väl i stort sett varit överens om att det korrektiv vi har att ty oss till i vårt land, som därvidlag har en förmånligare situation än många andra länder, t.ex. England, är Ööverspridningen, som det distributionstekniskt kallas, av tidningar från andra, ofta avlägsna orter. Bor man i en landsända där det bara utkommer en tidning och man gärna ville läsa en tidning med en annan politisk färg, är man inte förhindrad att göra det, eftersom man alltid kan få en från närmaste storstad eller från något annat håll, men med den relativt glesa spridning som dessa överspridda tidningar naturligt nog har i stora delar av landet blir distributionen dyr. Den kan förbilligas med det system som föreslås här, och ur valfrihetens synpunkt, när det gäller att i någon ringa mån stötta under läsfriheten och opinionsfriheten, innebär förslaget, som jag ser det, ett steg i rätt riktning. I huvudsak med dessa två motiveringar vill jag förorda den lösning som utskottet har föreslagit, men jag vill gärna ha noterat mitt tvivel på att den i varje fall tvärs över hela fältet kommer att få den effekt av tidningsstöd som man har tänkt sig. Det är möjligt att vi om något år diskuterar här i kammaren hur vi ytterligare skall kunna stödja den fria pressen och ge den ett litet extra stöd som kompensation för att vi gjorde det så besvärligt för några landsortstidningar för ett par år sedan med den där samdistributionsrabatten. Den situationen kan uppstå.

Herr talman! Jag skall inte belasta kammarens tunga arbetsbörda med något längre anförande, men jag vill göra några randanmärkningar till de anföranden som nyss har hållits. Herr Lothigius var bekymrad för att Kreditbanken skulle sköta denna verksamhet. Han har själv deltagit i avdelningens behandling av propositionen, och han torde liksom vi övriga ha uppmärksammat att det är en fondstyrelse som skall sköta verksamheten. Kreditbanken skall bara handha den rent administrativa delen, och det är en helt annan sak. Jag tror att herr Lothigius som ordförande i bankstyrelsen i Jönköping kan ta det ganska lugnt, ty det blir inte i egenskap av ordförande som han skall pröva eventuella låneansökningar där nere, utan de skall prövas inom fondstyrelsen. Sedan får herr Lothigius kanske via banken vara med om att förmedla de lån som har beviljats. Den fråga som herr Lothigius ställde till finansministern var därför egentligen i sak felaktig. Herr Lothigius kan väl inte ha något att erinra mot att staten, om den ställer lånemedel till förfogande, använder ett av sina egna organ för administration av desamma. Det kan ju inte vara något fel att staten använder sina egna organ till verksamhet som staten vill stödja. Under alla förhållanden kan jag inte finna någonting som motiverar en kritik på den punkten. Mot den bakgrunden hoppas jag att herr Lothigius, när han blivit medveten om att det inte är han utan fondstyrelsen som skall pröva lånehandlingarna, skall ta det hela med lugn. Herr Svensson i Eskilstuna tog upp ett avsnitt som gäller forskningsoch utbildningsverksamhet på detta område. Inom pressutredningen har vi också diskuterat dessa spörsmål, och vi har där varit fullt eniga om att på pressens område pågår en mycket stark utveckling. Ny teknik och nya metoder kräver speciell utbildning för att man på ett effektivt sätt skall kunna följa och utnyttja den utveckling som äger rum på området. I propositionen har departementschefen anfört att dessa frågor kommer att behandlas i annat sammanhang. Från utskottets sida har vi i det avseendet endast velat stryka under betydelsen av att forskningsoch utbildningsfrågorna inom denna verksamhetsgren inte behandlas sämre än inom andra verksamhetsgrenar. I det expanderande näringsliv som vi har föreligger det inom olika branscher ett betydande behov av forskning och av utbildning. Vi förutsatte inom utredningen att pressen, som på väsentliga områden är stadd i en betydande omvandling i tekniskt avseende, också skall göras delaktig av de möjligheter till forskning och utbildning som samhället i stort sett ger näringslivet. Det är därför som jag personligen liksom utskottet vill stryka under att det är betydelsefullt att man, när man behandlar dessa frågor, också handlägger dem på ett sådant sätt att det blir möjligt att rationellt utnyttja teknikens vinningar på dessa områden. Ytterst är det nämligen så att den moderna tekniken skapar vissa förutsättningar för en bättre ekonomi åt de olika pressföretagen. Om den moderna tekniken utnyttjas, skapas möjlighet till samverkan mellan flera företag, och produktionskostnaderna kan minskas genom rationellare metoder, så att företaget får en bättre ekonomi. Det var ju också detta som låg i botten, när vi från utredningens sida förordade att det på försök skulle skapas en fond genom vilken pressen skulle kunna få det stöd som var nödvändigt för att utnyttja den moderna tekniken. Det är alldeles uppenbart att forskningsoch = utbildningsfrågorna också bör behandlas med det intresse och det allvar som de i verkligheten förtjänar. ar än dem som vi har anfört. Jag har ingenting emot de motiveringar som herr Carlshamre anfört, nämligen att vi bör slå vakt om läsfriheten. Det är ju friheten att välja tidning som man vill stimulera genom distributionsrabatterna. Vi har inom utredningen konstaterat att det på denna punkt råder ett förhållande som ur demokratisk synpunkt ingalunda är tillfredsställande. Det är i och för sig inte ovanligt att en förstatidning behärskar en distributionsapparat och att andratidningen får betala två eller tre gånger så mycket och i vissa fall ännu mer för att få utnyttja denna distributionsapparat. Med det system som vi har förordat blir det nu en bättre balans i kostnadsfaktorerna på den punkten. Man bör ju inte utnyttja försteg på detta område i konkurrensen mellan pressorganen, utan det är ju innehållet i tidningarna man bör tänka på, och det är möjligheten för människorna att få tillgång till just den pressröst som de vill ha som man bör skapa förutsättningar för. Vi menar att man genom distributionsrabatten har öppnat möjlighet att på ett bättre sätt än nu är möjligt tillgodose de enskilda människornas behov av pressorgan. Det är vad som ligger i botten, när vi från utredningens sida enhälligt har förordat detta system. Jag tror inte, herr talman, att vi med de åtgärder som nu beslutats har löst pressens alla ekonomiska problem. Det vare mig fjärran att påstå detta. Men jag tror att rätt utnyttjat skall detta system skapa förutsättningen för åtskilliga tidningar som i dag har betydande ekonomiska svårigheter att få fastare mark under fötterna och därigenom också en möjlighet att fortleva. Utan samhälleliga åtgärder är det risk för att vi får en tidningsdöd som ödelägger möjligheten att tillgodose de krav man har rätt att ställa i en demokrati på att efterfrågan på tidningar av olika nyanser kan tillfredsställas. Det är därför som det ur demokratisk synpunkt enligt min mening är riktigt att samhället ger ett stöd som gör det möjligt för oss att få en mångfasetterad press. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ordföranden i femte av «delningen sade att min uppfattning i sak är felaktig. För det första ställer staten lånemedel till förfogande, för det andra prövar fondstyrelsen och för det tredje administrerar Sveriges kreditbank. Så går det ju till. Jag frågade varför inte andra banker givits möjligheter till denna administration. Kan .det inte tänkas att ett tidningsföretag gärna vill hålla sig till sin fasta bankförbindelse, och länkas inte ofta olika former av bankkontakter till en viss bank därför att man har en administration? Detta är ju ordningen inom de vanliga affärsbankerna.

Vi har svårigheter i detta avseende, och jag skulle vilja framhålla att vi har en ambition att få arbeta på samma konkurrensvillkor som andra banker. Det vore roligare att arbeta under sådana förhållanden.
Herr talman! Herr Lothigius har glömt en mycket väsentlig sak i det här sammanhanget, nämligen att fonden inte har tillkommit med tanke på de tidningsföretag som får sina lån ordnade på normalt sätt. Det är när den ordinarie banken inte vill låna ut pengar som vi på det här viset ställer medel till förfogande åt företag som bedöms ha möjlighet till en fortsatt utveckling. Och om staten ställer medel till förfo gande för att hjälpa pressen, vad är det för fel att staten använder sitt eget organ för det?

Herr talman! Jag tackar herr Lindholm för svaret. Jag är väl medveten om att pressutredningens ordförande känner till de tekniska förändringarna inom tidningsbranschen och behovet av åtgärder. Vad jag ville peka på var att det finns ett organiskt samband mellan det föreslagna stödet till forskningsarbete och kreditgivningen från lånefonden. Många nyheter på det tekniska området introduceras med betydande fördröjning på den svenska marknaden. De stora företagen klarar sig säkert även härvidlag mycket bra själva. Vid ett enda stort företag finns säkerligen flera tiotal ingenjörer, medan det kanske hos samtliga tidningar ute i landsorten inte finns fem. Det är en väldig skillnad i fråga om teknisk hjälp och möjligheter till investeringsplanering. Därför borde åtgärder vidtas, så att de ekonomiskt svaga företagen kan tillgodogöra sig den service som tidningarnas tekniska nämnd kan ge. Det är dessa åtgärder jag vill ha snabbt. Jag klandrar alltså inte vare sig herr Lindholm eller finansministern för att de har prioriterat dessa andra åtgärder för att snabbt få en lösning. Men jag är mån om att rycka ut just den här saken ur det övriga forskningssammanhanget, därför att ett stöd till tidningarnas tekniska nämnd så direkt medverkar till att ge större avkastning på de investeringar som finansieras ur pressens lånefond.
Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan herr Svensson och mig om behovet av såväl forskning som utbildning på detta område. Frågan behandlas emellertid i två etapper. Dels säller det fonden, som behandlas här, dels gäller det utbildningsfrågorna, som ligger hos ett annat departement. Jag förutsätter att man där ägnar dessa spörsmål all den uppmärksamhet de förtjänar.

Herr talman! Det var med visst intresse som jag för en stund sedan lyssnade till diskussionen om tidningar och tidningsdistribution, och de åtgärder som då aviserades hälsar jag med tillfredsställelse. Anledningen till att jag nu tar till orda är att jag vill säga några ord om motion II: 349, som handlar om två människor vilka i 20 år har försökt komma till rätta med följderna av de olycksfall som de för så lång tid sedan råkade ut för. Utskottet, som har ägnat dessa två människor ungefär tre rader i sitt utlåtande, har ansett att det saknas grund för att frångå gällande regler i dessa fall, som gäller människor med mycket begränsade inkomster.

Den centralisering av beslutanderätten som skett till olika organ har lett till att människorna alltmer kommit att betraktas som kollin, som kan behandlas på det mest upprörande sätt. De fall som jag tagit upp i motionen skulle naturligtvis kunna mångfaldigas.

Jag har den känslan att det skapats en central organisationsapparat som blivit så byråkratisk att man glömt bort människorna. Professorer och andra höga inkomsttagare sysselsätts nu med att dag ut och dag in diskutera fall av detta slag. I det ena av de båda fallen står två professorer mot två andra, och de som är knutna till den centrala ledningen är naturligtvis starkast och får igenom sin uppfattning. Mellan alla advokater och byråkratiska institutioner av olika slag står en liten människa, som mals sönder medan han år ut och år in kämpar för sin rätt, som han inte fått. I de aktuella fallen har målen dragit ut i över 20 år. Man kan visserligen säga att det bara gäller en grovarbetare, som en gång i tiden utsattes för en skada i Sveg, och en annan grovarbetare, som råkade ut för en olycka år 1950 här i Stockholm. Det märkliga är emellertid att man mobiliserar alla krafter i just dessa fall. Jag såg just i en tidning att en professor, som blivit desavuerad av sitt lärarkollegium, helt enkelt förklarat att han skulle sjukskriva sig och på så sätt bli avskild från jobbet. I det ena fallet, när det gäller en väl betald statsanställd professor, går det bra att göra på detta sätt. Men i det andra fallet, när det gäller en lågavlönad person, blir det endast fråga om en pensionsersättning på litet över 5 000 kronor per år, och alla dessa krafter som jag talat om mobiliseras. Herr talman!

Jag finner det verkligen beklagligt att statsutskottet ägnat så litet intresse åt två människor. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, men jag får nöja mig med att rikta en vädjan till regeringen. Speciellt skulle jag önska att vi inom socialpolitiken finge en ny Gustav Möller, som vågade göra någonting annorlunda. Gustav Möller lade grunden till och genomförde en social omdaning i vårt land, men när det nu gäller att tillämpa principerna på ett förnuftigt och mänskligt sätt överlåter vi saken åt centrala myndigheter. Låt vara att det i sammanhanget kan finnas inslag av folklig representation o.d. — det har fördenskull inte blivit något bättre, utan man krånglar bort människan. Herr talman! Jag har ett behov av att rikta en vädjan till regeringen och uttala en förhoppning att det skall bli annorlunda.

Herr talman! Det finns ingen anled ning för utskottet att polemisera mot herr Lundberg när det gäller hans medkänsla för de människor det här är fråga om. Det är ingen i avdelningen eller utskottet som tappat bort människan härvidlag. Vi är alla medvetna om vilka tragiska fall det här gäller, människor i mycket blygsamma omständigheter. Det är fullständigt fel att påstå att vi struntat i de mänskliga aspekterna. Men de fall det här är fråga om har enligt de upplysningar utskottet fått behandlats enligt gällande praxis och gällande lagstiftning. Jag kan därför inte dela herr Lundbergs uppfattning när han säger att läkare och andra mobiliseras för att hindra att den enskilda människan får sin rätt. Den medkänsla herr Lundberg visar är fullständigt riktig, och den delas av utskottet. Utskottet har dock efter de yttranden vi fått in icke kunnat tillstyrka herr Lundbergs motion. I så fall skulle man få ändra många saker. Om man finner något här vara felaktigt och vrångt skall man hos regeringen begära ändrade tillämpningsföreskrifter och hos riksdagen en ändrad lagstiftning. Det är inte riksförsäkringsverket, inte den enskilde läkaren som skall sättas i skottgluggen. Jag har ingenting att invända emot herr Lundbergs vädjan till regeringen utan vill gärna instämma i den. Det föreligger här inte heller något motsatsförhållande i sak mellan herr Lundberg och utskottet, utan det är fråga om vägarna att finna en lösning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är själva tillämpningsförfarandet som utgör den mänskliga insatsen i fråga om lagstiftning. Man kan egentligen inte lagstifta om en sådan sak. I hela vårt sätt att betrakta våra medmänniskor har insmu git sig en underlig anda. Exempelvis jag och herr Svanberg har det relativt gott ställt. Vi behandlas på ett särskilt sätt. Samma lagstiftning gäller för alla. Men här har det från läkarhåll förekommit en mycket underlig behandling av två ärenden som gäller invalidiserade människor som tillhör grupper som måste leva på 5 000 kronor om året. Jag har granskat röntgenplåtarna och talat med sakkunniga på området. När man åtminstone från ena sidan är övertygad om att det föreligger ett olycksfall brukar man läkemässigt fria i stället för att fälla. Men precis som i gamla tider, när AÖO gällde, visar det sig att man när det föreligger ovissa faktorer alltid fäller. Jag har en känsla av att spelet här inte i första hand rör sig om att hjälpa en sjuk. Man behandlar den sjuke mer som ett kolli än som människa. I spelet mellan olika intressen mal de som anser sig vara sakkunniga sönder människor. Mot detta har jag protesterat. Jag är medveten om att själva lagstiftningen i och för sig inte är avgörande, utan det är centraliseringen som skapat en orimlig situation. De som skall avgöra sådana ärenden som dessa sitter med månadslöner som är dubbelt så stora som årsinkomsten för de människor som vi här talar om. Människor skall ha rätt till trygghet. Man vill gärna att det skall finnas en viss jämlikhet även för dem som tillhör låglönegrupperna.
Herr talman! Vad gäller jämlikhet, medkänsla med dessa grupper och vilja att göra någonting för dem finns det ingen motsättning mellan herr Lundberg och mig. Frågan är bara om man kan göra något i detta avseende genom denna motion — det är det enda utskot tet har yttrat sig om. I sak är vi fullt överens med John Lundberg. Beträffande John Lundbergs vädjan till regeringen och till verken av tilllämpningsbestämmelserna tror jag icke att man skall utpeka enskilda tjänsteutövare, t.ex. läkare. Det är inte där felen ytterst finns — i så fall kanske vi är litet randiga allesammans. Det gäller väl själva andan i tillämpningsbestämmelserna. Vi är som sagt inte oense på någon punkt annat än i fråga om motionen. Ett bifall till den löser inte problemet ens till en tusendels promille.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 35 behandlas två propositioner, dels nr 10 med förslag om ändring i förordningen om automobilskatt, närmast avseende släpvagnar, dels nr 45 med förslag om införande av traktorskatt. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt ifrågavarande propositioner, men utskottets borgerliga ledamöter har avlämnat reservation med andra yrkanden. Först och främst har reservanterna funnit det icke vara tillfredsställande med det bristfälliga utredningsmaterial som stått till utskottets förfogande. I fråga om båda propositionerna saknas det faktaunderlag, som enligt vår mening alltid bör ligga till grund för en rättvis beskattning. Samma synpunkt har skriftligen framförts till bevillningsutskottet av bl.a. näringslivets trafikdelegation. Vad släpvagnsbeskattningen beträffar har det inte ens givits tid för en remissbehandling i vanlig ordning. En så kraftig skatteskärpning som det här rör sig om borde dock under alla förhållanden ha remissbehandlats. Att de nuvarande beskattningsreglerna för släpvagnar icke är tillfredsställande kan jag hålla med om, eftersom de gynnar transport med tunga släpvagnar på över 14 ton. Men innan man fastställer gränserna för en ändrad och skärpt beskattning måste riksdagen ha ett bättre faktaunderlag för en rättvis anpassning av släpvagnsskatten till vägkostnadsansvaret. Att utan denna kompletterande utredning yxa till en skatteskärpning tycker jag är att ta alltför lättvindigt på en så stor fråga, som vi vet får betydande återverkningar på vårt näringsliv. Där för har vi också i vår reservation ställt ett förstahandsyrkande, där vi begär dels en kompletterande utredning, dels att riksdagen i avvaktan på resultatet av denna utredning uppskjuter behandlingen av Kungl. Maj:ts propositioner nr 10 och 45 till höstriksdagen.

Av det skälet har vi funnit det angeläget att moderera verkningarna av släpvagnsskatten genom att den får en provisorisk karaktär i avvaktan på ett mera tillfredsställande utredningsmaterial. Reservanternas förslag innebär att skatten för släpvagnar med en totalvikt mellan 14 och 36 ton skall bli proportionell i stället för progressiv i förhållande till totalvikten och att den skall utgå med etappvis höjda belopp som motsvarar 150 kronor per ton. En sådan höjning blir endast hälften av vad utskottet föreslår. Utan närmare utredning om släpvagnarnas vägkostnadsansvar har vi valt att gå fram på en försiktigare linje. När det gäller propositionen nr 45 med förslag till beskattning av traktorer riktar vi samma kritik mot det framlagda förslaget som i fråga om släpvagnarna. Även här baseras skatten på schabloner utan närmare utredning. Som motivering för införandet av traktorskatt — som ju är en ny beskattningsform — framhåller finansministern i propositionen att kostnadsansvarighetsprincipen konstituerar en sådan skatt. Men någon utredning som klarlägger traktorernas vägkostnadsandel och vägkostnadsansvar finns inte. Därför konstateras också i propositionen att vissa schablonregler måste tillämpas. Att på så lösa grunder fastställa en traktorbeskattning anser vi reservanter strida mot rättviseprincipen, liksom också mot den motiveringen att kostnadsansvarighetsprincipen skall tillämpas. I propositionen föreslår finansministern att traktorerna i skattehänseende skall indelas i två klasser, medan man i den utredning som gjorts i frågan förordat tre olika klasser. Till klass I hänförs nu i princip traktorer som används för transporter på allmän väg, s.k. trafiktraktorer. Skatten för sådana traktorer föreslås utgöra hälften av fordonsskatten för lastbilar med motsvarande tjänstevikt. Övriga traktorer hänförs till klass II med en årlig skatt på 200 kronor om tjänstevikten inte överstiger 2 500 kg, medan skatten för större traktorer blir 300 kronor. Det har väckts många motioner i anslutning till proposition nr 45, och i utskottet har vi reserverat oss till förmån för vissa av dessa motioner. Jag skall här, herr talman, litet närmare beröra de yrkanden som vi därmed ställer oss bakom. Beträffande klass I, trafiktraktorerna, har vi i princip accepterat en skatt på dessa eftersom de i huvudsak används i transportuppdrag och för transport av olika produkter och därför trafikerar de allmänna vägarna i konkurrens med lastbilarna. Det är därför rimligt, som finansministern föreslagit, att de också skall delta i vägunderhåll och kostnaderna för vägväsendet. Beträffande traktorer med huvudsaklig användning inom jordoch skogsbruk får traktorskatten dock en mera tveksam innebörd. Flertalet av dessa traktorer används mera sällan i vägtrafik. Om skatt skall utgå för sådana traktorer bör den enligt vår mening avpassas efter den begränsade och starkt varierande användningen på allmän väg. Det är väl detta man avser när man talar om kostnadsansvarighetsprincipen. Vi reservanter har därför föreslagit en uppdelning av klass II i tre skattegrupper. Vi finner det befogat med en skatt på 100 kronor för traktorer med en tjänstevikt ej överstigande 2 300 kg, på 200 kronor om tjänstevikten överstiger 2300 men ej 3 000 kg och 300 kronor om tjänstevikten överstiger 3 000 kg. Vi föreslår slutligen helt undantag från skatt för traktorer som icke används för transporter på allmän väg annat än för passage till och från ägor som hör till brukningsenheten. Detta överensstämmer i stort sett med ett förslag som framlades av den tidigare åberopade utredningen. Dessa traktorer vill vi hänföra till en särskild skattefri klass III. Om man gör en sådan differentiering av traktorskatten, får man otvivelaktigt en rättvisare beskattning som står i rimlig proportion till förorsakat vägslitage och som bättre överensstämmer med kostnadsansvarighetsprincipen. Att utkräva vägskatt för traktorer som aldrig eller mycket sällan är ute på allmän väg anser vi vara helt orimligt. Det är ställt utom allt tvivel att det finns åtskilliga sådana traktorer. Ungefär hälften av traktorbeståndet i vårt land eller 90 000 traktorer används inom jordbruksenheter på mindre än 20 hektar, alltså småbruket. Någon kontrollsvårighet bör det heller inte bli med dessa skattefria traktorer. I motionen II: 1118 har vi påpekat möjligheten att traktorerna registreras och förses med en avvikande skyltning. Jordbrukaren får i så fall själv avgöra om han är nöjd med att ha en traktor som uteslutande får användas efter vägarna för passage eller transport till en arbetsplats eller till de ägor som hör brukningsenheten till. Det är alltså ett mycket starkt begränsat användningsområde för denna typ av traktorer; i detta fall tillåts inga andra transporter efter vägarna. Vill däremot jordbrukaren använda sin traktor för transporter på vägar i större utsträckning, skall han inregistrera den och betala traktorskatt i den ordning som vi här föreslagit. Jag anser, herr talman, att en traktorbeskattning efter dessa linjer skulle stå i bättre överensstämmelse med den åberopade motiveringen att beskattningen skall följa kostnadsansvarighetsprincipen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga att jag inte alls är förvånad över att förslaget om en ändrad beskattning av släpfordon har lagts fram. Jag är snarare förvånad över att det har dröjt så länge innan det har kommit. Utvecklingen har ju rasat i väg med en väldig fart, och den har ingalunda gått efter de planer som uppgjorts vid tidigare undersökningar. Det har blivit en enorm förskjutning över till vägtransporter från järnvägstransporter. Det är klart att utomordentliga rationaliseringsinsatser delvis har varit orsaken till detta, men skattepolitiken har också haft sin betydelse för den förskjutningen. Från folkpartiets sida har vi gång på gång krävt en översyn av tillämpningen av det trafikpolitiska beslutet 1963. Jag är för min del varm anhängare av de principer som det beslutet vilade på, men jag anser att man vid tilllämpningen har missat två saker. För det första finns det ibland anledning att göra undantag av sociala skäl.

En sådan rättvisande avvägning har vi inte i dag, och det är anledningen till att jag inte har velat yrka avslag på proposition nr 10. Annars är väl ett avslag det öde som en proposition i det skicket egentligen vore värd. Propositionen innehåller en och en halv trycksida text, trots att det ändock rör sig om en fråga med vittgående samhällsekonomiska konsekvenser — konsekvenser för enskilda trafikanter och för enskilda näringsidkare. Utskottet säger, att det gäller att korrigera uppenbara brister i lagstiftningen, särskilt som de kan väntas medföra snedvridningar av konkurrensförhållandena. Men sådana snedvridningar kan ju inte bara väntas — som utskottet säger — utan de har redan inträffat. Skall man göra en korrigering, bör man väl ändå få något belyst vilka effekterna blir av de föreslagna åtgärderna.

Utskottsmajoriteten medger också att det finns anledning anta att propositionen på vissa punkter hade fått en annan utformning, om den hade byggt på ett i vanlig ordning remissbehandlat förslag. Vi skall här i riksdagen utöva beskattningsmakten. Hur skall vi inför svenska folket kunna försvara vårt arbete, om vi utan att ha något egentligt underlag bara beslutar att höja en skatt med upp till 400 procent? Om förslaget åtminstone hade varit remissbehandlat, hade i alla fall berörda och initierade kretsar kunnat utveckla synpunkter på effekterna av de tilltänkta ändringarna. Även om man inte vill vänta på bilskatteutredningen, som ju enligt vad som sägs i handlingarna kommer att vara färdig med sitt arbete först i mitten på 1970-talet — och reservanterna har inte begärt att man skall göra det — hade det givetvis varit en tillgång vid ärendets behandling att få bilskatteutredningens fylliga yttrande över förslaget. Man hade då också fått klart för sig, om förslaget går i linje med de tankegångar som fanns inom utredningen eller om det så att säga brakar i väg åt galet håll. Det måste vara en skyldighet för ett riksdagsutskott att se till att ett ärende blir grundligt sakprövat, men den socialdemokratiska majoriteten inom utskottet har uppenbarligen inte tagit alltför allvarligt på den skyldigheten. Vi reservanter hade gärna sett att utskottet hade sökt få fram ett sakunderlag och även att det hade ordnats med en remissbehandling. Nu vann vi inte gehör för de kraven, men vi kan inte godta att riksdagen skall behöva acceptera skattehöjningar utan något som helst utredningsmaterial som grund. Det talades alldeles nyss i ett tidigare ärende om att det rullas ut miljoner från staten utan tillräckligt underlag — man bör inte heller rulla in miljoner från skattebetalarna utan tillräckligt underlag. Med det som jag här har sagt vill jag yrka bifall till reservationen under A. Om riksdagen skulle godta att fatta ett skattebeslut så lättsinnigt och på så ofullständiga grunder som utskottet vill, föreslår vi i reservationen under B en lindrigare utformning av släpvagnsbeskattningen. Jag ämnar inte argumentera för den. Jag medger att faktaunderlaget även för det förslaget är brist fälligt, men just det otillräckliga vetandet om konsekvenserna gör försiktigheten motiverad. Mot förslaget om traktorbeskattningen kan ju inte alls riktas den hårda kritik som släpvagnsskatten motiverar, men de båda frågorna hänger så intimt samman, att de rimligen bör behandlas vid samma tidpunkt. Jag vill därför hoppas att vi får behandla också den frågan till hösten tillsammans med ett någorlunda utrett förslag om släpvagnsskatten, men jag vill i alla fall något beröra den saken. Herr Eriksson i Bäckmora har redan redogjort för reservanternas olika förslag till förändringar av klasserna och för de föreslagna reduceringarna av skattebeloppen. Jag skall inte upprepa det, utan jag skall bara instämma med honom på de punkterna, men jag vill gärna tillägga ett par ord om reservanternas särskilda krav på att vissa traktorer skall bli helt fria från beskattning. En jordbrukare som använder en traktor i gårdens interna arbete bör inte rimligen betala skatt för den. Om han använder traktorn för att köra över en väg till eller från de olika arbetsplatserna inom brukningsenheten, för att frakta redskap eller för att frakta sig själv, är traktorn ändå ett internt arbetsredskap och inte ett allmänt fordon. Det är ett självklart krav att en sådan kategori av arbetsredskap skall vara fri från beskattning. Jag hoppas alltså att vi under höstriksdagen mera ingående får diskutera de här frågorna i alla deras detaljer tillsammans med ett fylligare förslag om släpvagnsskatt. Jag yrkar, herr talman, i andra hand bifall till reservationerna under B och C.

Herr talman! Nu skall vi köra traktor, och det går ju sakta; man får inte köra mer än 30 kilometer i timmen och så skall man ha släpvagn efter sig. Jag skall emellertid försöka köra litet fortare, även om skatten blir högre — det är så sent och vi höll på så länge i går. Men det kanske ändå tar litet tid eftersom jag måste syssla litet grand med de frågor det gäller. Varför har vi fått dessa propositioner nr 10 och 45? Jo, helt enkelt därför att, som fru Nettelbrandt betonade, den tekniska utvecklingen på trafikens område har gått så fort, att vi inte har hunnit anpassa beskattningen efter den. Eller kanske man lika gärna kunde säga att vi har försuttit tillfällen att göra det. År 1963 fattades ett trafikpolitiskt beslut som föregicks av en långvarig utredning och som innebär att varje trafikgren skall svara för de kostnader som den förorsakar det allmänna. Denna regel har inte fått sin praktiska utformning i takt med utvecklingen. Tar vi exempelvis skatten på lastbilar och släpvagnar kan vi konstatera en stor skillnad som inte är försvarbar. En lastbil på 20 ton, eller 9 tons tjänstevikt, drar en skatt på cirka 8 800 kronor, medan skatten på en släpvagn med samma totalvikt uppgår till endast 1 800 kronor. När fru Nettelbrandt säger att det inte skett någon remissbehandling och att hela förslaget är orealistiskt, så bör man inte glömma att det finns dessa stora skillnader. Som departementschefen framhåller är de inte bara omotive rade utan de bidrar också till att snedvrida konkurrensen med andra transportmedel. Även reservanterna erkänner att det förhåller sig så. Detta faktum kan inte förnekas, och det var inte heller någon som gjorde det i utskottet. 1963 års beslut fattades med hänsyn till det antal släpvagnar som fanns då och det antal som beräknades tillkomma inom en femårsperiod. Vägväsendets dimensionering hörde också till bilden. Nu är ju situationen helt förändrad. Antalet släpvagnar inklusive påhängsvagnar har mer än fyrdubblats under den gångna tiden och huvuddelen beräknas ha en tjänstevikt av 14—25 ton. Ett stort antal släpvagnar som utnyttjas helt är ännu tyngre. Vägnätet har också förbättrats under tiden, vilket medfört en kraftig ökning av den tunga trafiken och därmed ett väsentligt ökat slitage av vägarna. Samma utveckling har ägt rum beträffande traktorerna. Nu har vi ändå fått ett förslag från bilskatteutredningen som konstaterar att traktortransporterna i dagens läge är billigare än lastbilstransporterna, även på längre sträckor. Den avgörande orsaken är, framhåller utredningen, att traktortransporterna inte lämnar något bidrag till kostnaderna för vägväsendet; det är ju ingen skatt på traktorerna. Även detta har lett till en olycklig snedvridning av konkurrensförhållandena, och utredningen har ansett det angeläget att denna utveckling bromsas upp. Låt mig något beröra herr Sundelins motion. Enligt vägtrafikförordningens definition kan varje fordon med en högsta hastighet av 30 km per timme klassificeras som traktor. Inom skogsbruket används dragbilar med påhängsvagnar och därefter kopplade släpvagnar för mycket tunga transporter. Genom ett enkelt ingrepp i växellådan ändrar man lastbilen så, att den inte kan köras fortare än 30 km per timme. Därefter blir den beskattad som traktor, men kan ta betydligt tyngre laster än en sådan. Även enligt propositionen skulle för dessa fordon erläggas endast 300 kronor i skatt och de skulle köras på obeskattad olja. Det kryphålet försöker vi nu täppa till, vilket jag skall återkomma till. Förslaget om traktorskatten har, i motsats till förslaget om skatten på släpvagnar, behandlats av ett 70-tal remissinstanser. Av dem har flertalet i princip ställt sig positiva till utredningens resonemang. Traktorn på allmän väg skall bära sin andel av kostnaderna, menar man. Och där man hävdar att beskattningen av släpvagnar bör anstå till dess bilskatteutredningen har framlagt sitt förslag och kritiserar att propositionen om släpvagnsskatten inte remissbehandlats bör man väl ändå observera att bilskatteutredningen inte beräknas framlägga något förslag förrän i mitten av 1970-talet. Till dess kan vi inte vänta med att göra någonting åt de oegentligheter som jag här talat om och som snedvrider konkurrensen. Det vill inte ens de som är verksamma inom näringslivet. De kräver att bestämmelserna ändras så snabbt som möjligt, ty de lider av de snedvridna konkurrensförhållandena, Därtill kommer att utskottet har skjutit upp behandlingen av propositionen om släpvagnsbeskattningen i väntan på propositionen om traktorerna. Därigenom har det lämnats tid för berörda parter att till utskottet inkomma med synpunkter. Denna möjlighet har näringslivets trafikdelegation begagnat sig av — som talesman för näringslivet på detta område, föreställer jag mig — och gjort ett flertal erinringar hos utskottet; skrivelsen är fogad till utskottets betänkande. I viss utsträckning har utskottet beaktat dels erinringarna i den skrivelsen, dels de erinringar som gjorts i motionerna. Men det är angeläget att få frågan avgjord utan längre dröjsmål, och den nu föreslagna beskattningen får betraktas som ett provisorium tills bil Det är riktigt som fru Nettelbrandt säger, att vi har tagit itu med dessa problem alldeles för sent — vi skulle ha gjort det tidigare. Det var vi överens om i utskottet, vilket parti vi än tillhörde. Men när vi väntat så länge och inte följt med i utvecklingen, blir av naturliga skäl också skattehöjningen högre på en gång än om frågan hade följts upp på ett annat sätt. Det råder enighet om att de tunga släpfordonen inte i erforderlig utsträckning bidrar till att täcka vägkostnaderna, och i princip är vi därför eniga om att man bör utkräva ett större kostnadsansvar i första hand av trafiken med sådana fordon. Med hänsyn till förhållandena för såväl släpvagnar som traktorer är det utskottsmajoritetens bestämda uppfattning, att det inte finns någon anledning att uppskjuta denna fråga till hösten och ännu mindre att vänta med ett beslut till dess kommittén har presenterat sitt betänkande. Vad släpvagnarna beträffar innebär förslaget att de nuvarande nio skattesatserna ökas med sex, alltså till 15. Vid en totalvikt om minst 11 ton är skattesatsen lägst 1800 kronor och stiger sedan till högst 9 720 kronor vid en totalvikt på 40 ton eller däröver. Nu utgår skatten med lägst 1320 kronor vid 11 tons vikt och med högst 1 800 kronor vid 14 tons vikt och däröver. De borgerliga reservanterna accepterar en rimlig skärpning av skatten för fordon över 14 ton och går med på en viss höjning och en proportionell skatt mellan 14 och 36 ton i förhållande till totalvikten. Upp till elvatonsgränsen accepterar de propositionens förslag men vill sedan ha en mindre höjning än vad som föreslås i propositionen, vid 11 ton 270 kronor lägre och vid 35 ton 3 450 kronor lägre skatt. Över 35 ton vill reservanterna inte ha någon ytter ligare höjning. Propositionens förslag däremot går ut på en ytterligare höjning vid över 40 ton. Nu har man bl.a. anmärkt på att de nya skattebestämmelserna för tyngre släpvagnar kommer att drabba sådana släpvagnar särskilt hårt, som har en betydligt lägre nyttjandegrad än den vanligen förekommande, t.ex. specialbyggda påhängsvagnar för transport av grävskopor. Man anför att dessa dras fram till arbetsplatsen eller till anläggningen i fråga och får stå kvar där. De utnyttjas alltså inte kontinuerligt. Samma anmärkning beträffande specialvagnar görs också beträffande specialvagnar för betongelement och beträffande skogsbrukets transportsystem. Innebörden härav är att ett dragfordon kan betjäna flera släpvagnar. En viss del av släpvagnsparken står alltså stilla. Vi har inom utskottsmajoriteten beaktat dessa förhållanden. Man bör ta hänsyn till dem, eftersom skatten i första hand skall vara anpassad till släpvagnarnas vägkostnadsansvar, så långt detta nu kan fastställas. Utskottet understryker emellertid bestämt att det inte kan vara rimligt att med åberopande av dessa motiv införa en lägre progression för släpvagnarna än vad som gäller för lastbilarna. Jag har tidigare nämnt vilken relation som därvid skulle gälla. En sådan ordning skulle endast konservera den nuvarande snedvridningen.

Antingen skulle skatten reduceras i förväg eller i efter hand, men självfallet skall man därvid styrka att man har rätt att få dispens. Med hänsyn till att vissa branscher angivit att fordonen normalt skulle ha en körsträcka av cirka 10 000 mil per år uttalar utskottet att nedsättning av skatten torde kunne komma i fråga, om körsträckan inte överstiger 3 000 mil årligen. Genom denna kompletteringsregel menar vi att de mest angelägna önskemålen från näringslivet torde bli tillgodosedda och att provisorietiden inte kommer att medföra någon större skada. Vad beträffar traktorbeskattningen är svårigheterna att utforma en tillfredsställande beskattning större. Det beror på att traktorn mera sällan är avsedd för vägtrafik men ändå i viss och numera ökad omfattning trafikerar vägarna. Vi har ingen traktorskatt, och det är förklarligt att man inom jordbruket och skogsbruket kommer att beklaga sig över att det blir en sådan skatt. Det får vi väl ha förståelse för. Det förslag som föreligger avser i viss mån en schablonbeskattning. Det är nämligen inte möjligt att utforma skatten efter det mer exakta vägkostnadsansvaret. Enligt förslaget skall traktorerna indelas i två klasser. Klass I skall omfatta traktorer som används för transport på allmän väg eller gata, s.k. trafiktraktorer. De skall beskattas med 50 procent av skatten på lastbil i samma viktklass, och de får köras på beskattat bränsle. Till trafiktraktorer — alltså traktorer i klass I — skall emellertid inte räknas traktorer som används för att forsla lantbrukets eller skogsbrukets produkter eller förnödenheter.

Därom råder full enighet inom utskottet. Men jag måste säga att det rådde födslovåndor innan vi kom fram till detta. Många förslag framkom men till slut stannade vi vid det föreliggande. Vi får se hur det kommer att utfalla. Här yrkar oppositionen en sänkning av skatten med 100 kronor. Varför skulle inte oppositionen yrka på en sänkning? Jag föreställer mig att hur propositionen än hade utformats, fru Nettelbrandt, hade oppositionen ändå kommit med förslag om en sänkning av skattesatserna. Ännu har jag aldrig varit med om att finansministern kunnat framlägga en proposition som accepterats av oppositionen utan man har alltid yrkat på sänkning. Motorredskap som utför liknande transporter som dessa trafiktraktorer skall naturligtvis beskattas som trafiktraktorer. Övriga motorredskap skall fritas från skatteplikt. Släpvagnar som dras av en trafiktraktor eller med dem jämställda fordon skall självfallet beskattas som lastbilsdragna. Jag vet inte om jag behöver nämna det, men vi har också problemet med beskattningen av s.k. traktordumprar. Vad är nu detta? Jo, det är fordon som vanligtvis används vid större anläggningsarbeten för transport av sten och jordmassor. Genom att den dragande delen av fordonet kan kopplas bort från släpvagnen och hastigheten normalt inte överstiger 30 kilometer i timmen kan dumpern alltså klassificeras som traktor med släpvagn. Det betyder att en sådan dumper kan köras på obeskattad brännolja utan att erlägga ett öre i fordonsskatt. Dessa dumprar får nu enligt det föreliggande förslaget erlägga halv lastbilsskatt på själva dum pern och full släpvagnsskatt på släpvagnarna. Därjämte blir brännoljan beskattad. Vad är nu anledningen härtill? Jo, att de i viss utsträckning trafikerar de allmänna vägarna. Detta kan självfallet synas hårt; det framhåller också utskottet. Med de flesta dumprarna utförs dock arbete åt det allmänna vid vägbyggen o. dyl. och det blir väl i regel det allmänna som drabbas av skatten. Men även här föreslår vi en dispensregel i syfte att medge nedsättning av skatten. Då det kan styrkas att traktordumprarna utnyttjas i obetydlig utsträckning på det allmänna vägnätet skall de kunna hänföras till klass II i stället för klass I. Ja, herr talman, mitt anförande blev visst ändå ganska långt. Min redogörelse tog litet tid, fastän jag försökt göra den kortfattad. Vad som föreslås är som sagt ett provisorium, och hur en tillfredsställande lösning på längre sikt tekniskt skall se ut får bli beroende av bilskatteutredningens arbete. Utskottet betonar att det är angeläget att vid en mera genomgripande reform av vägtrafikbeskattningen alla ansträngningar görs för att anknyta beskattningen till det faktiska utnyttjandet av vägnätet även om en dylik åtgärd skulle vara förenad med vissa kostnader.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

Herr talman! När jag anförde att för slaget inte har remissbehandlats menar herr Brandt att vi ju i alla fall har dessa mycket markanta skillnader mellan fordon av olika slag som enligt hans mening egentligen borde bli beskattade lika eller ungefärligen lika. Ja, vi har nog inte helt delade meningar på den punkten. Men godstrafiken har ju anpassat sig efter nuvarande snedvridna förhållanden och investeringar har gjorts med hänsyn till detta. All planering har skett med hänsyn just till den situationen. Vi har en mycket aktuell skattefråga att diskutera på ett helt annat område. När vi gör det tror jag vi är ganska överens om att vi skall vara känsliga för de krav som ställs på mjuka övergångsbestämmelser, så att förändringar inte slår alltför hårt och alltför abrupt och förändrar förutsättningarna för människors verksamhet på olika områden. Jag tycker inte det är alldeles obefogat att tillämpa samma riktlinjer på det område vi nu diskuterar. Den föreslagna skatten är väl inte heller ens enligt herr Brandt så där självklart riktig. Han har ju själv skrivit i betänkandet, att han anser troligt att den blivit annorlunda om förslaget remissbehandlats i vanlig ordning. Detta säger herr Brandt för resten apropå något påpekande just av ogynnsamma effekter. Skatten skulle alltså ha fått en annorlunda utformning om remissbehandling förekommit. Jag tycker att man mellan raderna kan läsa att den då hade blivit gynnsammare. Mot den bakgrunden förstår jag inte att herr Brandt kan ta i så kraftigt beträffande just kritiken mot att frågan inte har remissbehandlats, eftersom han själv är medveten om att förslaget skulle ha utformats annorlunda om det utsatts för den vanliga behandlingen. Sedan påpekar herr Brandt att det bör observeras att bilskatteutredningen inte kommer att bli färdig förrän i mitten på 1970-talet. Utskottets skriv ning är något dunkel så man får nästan den uppfattningen, att reservanterna skulle ha åsyftat att vi borde vänta till mitten av 1970-talet. Jag vill återigen stryka under, trots att jag gjorde detta i mitt första anförande, att något sådant krav har vi inte. Sedan vägrar jag faktiskt att diskutera just släpvagnsskatten i alla dess detaljer, ty både herr Brandt och jag har ungefär lika dåligt underlag för vår argumentering i den frågan.
Herr talman! Det är egentligen bara ett enda uttalande av herr Brandt som jag skulle vilja kommentera något. Han säger att traktorer som trafikerar allmän väg skall betala sin andel av vägkostnaderna, och på den punkten är vi alldeles överens. Vi reservanter har inte heller rest någon invändning mot att dessa transporttraktorer skall erlägga skatt. Beträffande jordbrukstraktorerna har vi skisserat en differentierad skattegruppering, som vi anser vara rättvisare än den som utskottet föreslagit. Vad herr Brandt inte berört men vi finner intressant i detta sammanhang är de jordbrukstraktorer som mycket sällan framförs på allmän väg. Vi tycker att den stora orättvisan i traktorbeskattningen ligger i att också de, som inte utnyttjar vägarna och alltså inte vållar något vägslitage, skall erlägga denna traktorskatt. Ett undantag för dem betraktar vi som fullt befogat. Jag tolkar herr Brandts tystnad på den punkten som att han ändå tyst instämmer med oss i fråga om den delen av förslaget.
Herr talman! Anmärkningen att det inte har förekommit något remissförfarande skall jag inte fortsätta att debattera, fru Nettelbrandt. Som jag nämnde har oppositionen i alla fall accepterat att man höjer beskattningen, och då kan det inte tjäna mycket till att vi håller på och diskuterar den anmärkningen. I övrigt anser jag hela utformningen av traktorbeskattningen vara väl avvägd. Det måste väl vara rimligt att även jordbrukets och skogsbrukets traktorer drabbas av någon beskattning.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Brandt och jag är eniga på ytterligare en punkt: det tjänar ingenting till att fortsätta att debattera när man inte har något ytterligare sakligt att till

Herr talman! Jag ber först att få ansluta mig till de synpunkter som framförts av herr Eriksson i Bäckmora beträffande släpvagnsbeskattningen. I anledning av propositionen 45 har jag tillsammans med herr Börjesson i Glömminge i motionen II:1119 yrkat i första hand avslag på förslaget om skatt på jordbrukstraktorer och i andra hand en sänkning av beloppen till halva den storlek som regeringen föreslagit. Jag har ingenting att erinra mot förslaget om skatt på trafiktraktorer. Det har sagts här tidigare att det inte har varit en konkurrens på lika villkor, och det är alldeles riktigt. I fråga om jordbrukstraktorerna ställer det sig emellertid annorlunda. Man kan verkligen fråga sig, om traktorbeskattningen kan ställas i relation till någon annan fordonsbeskattning. Hur skall man på säker grund kunna komma till rätta med de samhälleliga kostnader som traktorernas vägtransporter leder till? Dessa transporter är, om man bortser från trafiktraktorerna, av ganska ringa omfattning och därför borde ingen skatt utgå på jordbrukstraktorer. Vi tycker nog att här är mycket väsen för litet ull — det blir inte mycket pengar staten får in i skatt på dessa traktorer. Beaktar man därtill att de ökade kostnader som härigenom drabbar jordbruket efter vad jag kan förstå måste slå igenom på det avtalsmässiga området när jordbrukspriserna bestäms, tycker man inte att det är så mycket att bråka om. Det har inte varit möjligt att få gehör för dessa synpunkter i utskottet. Man går här alltså in för en schablontaxering av traktorer. Jag vill poängtera att det inte bara är fråga om traktorer som används i jordbruk och i skogsbruk. Många som bor en bit från allmän landsväg använder sådana traktorer bara för snöröjning. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga dels till finansministern och dels till utskottets talesman. Låt mig ta som exempel en arbetare som bor säg en kilometer från allmän landsväg. Han har en traktor som han kör bort snön med för att komma fram till landsvägen. Han kör bara dit och vänder, kanske inte ens så långt. Kan det vara riktigt att han då skall vara med och betala traktorskatt? Ett annat exempel. En jordbrukare som i dessa rationaliseringens tider endast har en liten arbetsstyrka har en äldre traktor stående som reserv för att kapa arbetstopparna. Den kostar honom inte mycket, men den kommer att göra det om ifrågavarande skatt införs. Kan det vara riktigt att på detta sätt hämma en rationalisering genom att belägga en sådan traktor med skatt? Om en person har satt ett lastaggregat på en vanlig traktor — som för övrigt blir registreringsskyldig — och använder den vid vissa tillfällen, kan det då vara riktigt att den beskattas? Det finns många fall där traktorer används på det sättet. Får jag fråga utskottets talesman hur man kan motivera att denna kategori skall drabbas av skatt och vara med och bära vägkostnaderna under sådana omständigheter. Finansministern är en klok man i många avseenden — och jag är den förste att erkänna detta. Han har också tagit bort den s.k. veckobeskattningen -— som utredningen föreslagit. Detta var förståndigt gjort, men jag förstår inte varför inte finansministern med den klokhet han besitter kunnat sträcka sig litet längre i detta avseende. Det finns ju inte rim och reson i förslaget att belägga de specialtraktorer jag här talat om med skatt. Jag måste säga att utskottet i en fråga gjort ett visst medgivande. När det gäller beskattningen av släpvagnar förslår utskottet att Kung. Maj:t i efterhand få möjlighet att restituera skatten beträffande släpvagnar som inte körts mer än 3 000 mil årligen. Jag tycker att detta är riktigt, men om man har gått in för principen att det skall finnas möjlighet till restitution av skatt vid lägre utnyttjandegrad än som beräknats, kan man fråga sig varför inte alla traktorer som aldrig körs på väg kan undantas från beskattning. Utskottsmajoriteten säger att den inte vill förorda en alltför låg beskattning, eftersom administrationskostnaderna blir så höga. Hade det då inte varit billigare att strunta i det hela? Administrationen är ju dyr. Men samtidigt pekar utskottsmajoriteten på de möjligheter som finns att avregistrera vissa traktorer. Hur går detta ihop? Menar = utskottsmajoriteten att man vissa månader kan ha en traktor avregistrerad liksom exempelvis en bil vissa tider står i beredskapsregister? Utskottsmajoriteten säger vidare någonting som jag tycker är synnerligen betänkligt — jag måste fråga vad det finns för klok tanke bakom ett sådant resonemang. Det står att man skall kunna ta bort gummihjulen på vissa traktorer för att därigenom slippa beskattningen. Den som är litet grand verksam på detta område vet mycket väl att på marker med lös jord är det bra att ha kvar gummihjulen på en traktor som exempelvis utnyttjas för lastning. är det då så lämpligt att man för skattens skull skall vara tvungen att ta bort gummihjulen och i stället sätta på järnhjul? Jag förstår inte hur utskottsmajoriteten kan ha resonerat på det sättet. Om ett företag investerar pengar för att försöka ordna förhållandena på ett praktiskt sätt skall det väl inte tvingas till sådana här konstlade åtgärder. I utlåtandet heter det: »Det synes i många fall saknas anledning att behålla gummihjulen på en traktor som närmast används som en stationär motor. Även andra möjligheter torde finnas för att lösa de med reservtraktorerna förenade skatteproblemen.» Skulle vi kunna få veta vad det är för möjligheter? Det skulle vara mycket mer att säga, men eftersom timmen är sen skall jag inte uppta tiden längre. Jag måste konstatera att den föreslagna beskattningen på jordbrukstraktorer är ett slag mot jordbruket. Ett speciellt hårt slag är den mot småbruket, som får den största utgiften i förhållande till omsättningen. Beskattningen är också ett slag mot glesbygden. Jag skall inte yrka bifall till vår motion; den sammanfaller i stort sett med reservationen, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag förstår att det går konstigt till i Ekshärad, men jag tror inte att det hela är så märkvärdigt. Det är endast traktorer på gummihjul som är registrerade, och det är väl inte så underligt att vi framhåller att om de inte går på gummihjul är de inte registrerade. Man kan också avregistrera en traktor i den mån man inte använder den och jag hänvisar till den dispensregel som finns. Vidare är det väl onödigt att överdriva detta problem. Det gäller 200 kronor som man alltså får betala i skatt för att få köra traktorn på allmän väg. Så förfärligt begränsad i sin traktorkörning är man inte, att man inte hamnar ute på landsvägen. Man ser ofta på landsvägen traktorer som inte har där att göra och som sägs höra till jordbruket. Kostnaden är också avdragsgill — även i Ekshärad. Vidare har man i jordbruksutskottet begärt att avgiften skall ingå i jordbrukskalkylen så att man kan få tillbaka dessa pengar. Så när allt kommer omkring kanske inte det kommer att kosta ekshäringen ett enda öre i framtiden.

Herr talman! Herr Brandt nämner förhållandena i Ekshärad. Jag trodde att denna lag skulle gälla för hela riket men av herr Brandts anförande framgår det att den tycks gälla endast i Ekshärad. I så fall skall vi nog klara problemen. Vidare säger herr Brandt att det inte gäller mer än 200 kronor för att man skall ha rätt att köra på en landsväg med traktor och det bör det vara värt. Skall då de som aldrig har behov av landsvägskörning behöva ge sig ut på landsvägen för att dra nytta av de 200 kronorna? Den slutsatsen kan man dra av herr Brandts anförande. I ett lantbruk kan det finnas flera traktorer som används för olika speciella ändamål. Det kan vara en rationaliseringsåtgärd, och det är väl denna möjlighet man vill utnyttja. Även om dessa belopp är avdragsgilla, herr Brandt, löser inte det alla problem. En del pengar skall ut i alla fall. Den som inte har några inkomster av en rörelse — jag tänker bl.a. på den som har en traktor endast för snöröjning fram till vägen — får heller inte göra avdrag. Det borde bevillningsutskottets representant ha reda på.

Herr talman! Låt mig bara helt kort säga något om den del av betänkandet som gäller traktorbeskattningen och som den största delen av debatten har rört sig om. Några folkpartiledamöter i denna kammare har i motion II: 1100 anslutit sig till de synpunkter som anförts av en rad remissinstanser som yttrat sig över utredningens förslag. Remissinstanserna har avstyrkt förslaget om att skatt skall utgå på rena jordbrukstraktorer. Bland dessa remissinstanser kan nämnas RLF, som jag i detta fall bedömer som en tung remissinstans, en del länsstyrelser och Sveriges industriförbund. Utskottsmajoriteten har, som redovisats här, helt avstyrkt vår motion, under det att reservanterna har föreslagit en kompromiss som ligger ganska nära vårt motionsyrkande. Vad vi motionärer bedömer som viktigast är att de rena jordbrukstraktorerna undantas från skatt. Jag delar herr Erikssons i Bäckmora synpunkter att utskottets talesman, min värderade bänkkamrat herr Brandt, gick mycket lätt förbi den punkten. Det är självklart att de traktorer, som används för sådana transporter som innebär en direkt konkurrens till lastbilstransporterna, skall skattebeläggas och det har vi slagit fast i vår motion. Reservanterna föreslår att de rena jordbrukstraktorerna skall undantas från beskattning och att en differentiering skall ske när det gäller de kombinerade traktorerna. Om = riksdagen skulle avslå uppskovsyrkandet, är jag, herr talman, beredd att biträda reservanternas förslag på denna punkt.

Herr talman! När vi behandlade de här båda propositionerna i bevillnings utskottet, kunde jag inte underlåta att konstatera att vi ställdes inför ett något egendomligt förfarande. Den ena propositionen har inte föregåtts av någon som helst utredning, och den andra har en utredning bakom sig vars betänkande departementschefen i mycket stor utsträckning har gått ifrån. Vi reservanter har inte velat, som herr Brandt gör gällande, ta upp frågan om släpvagnsskatten först i mitten på 1970-talet, när bilskatteutredningen blivit färdig med sitt arbete. Vi vill behandla ärendet under 1969, men vi har föreslagit att avgörandet skulle uppskjutas till hösten för att få fram, som herr Eriksson i Bäckmora sade, ett grundligare faktaunderlag för beslutet. Ett uppskov framstår som välmotiverat. Om beslutet skall fattas i kväll, anser vi att det inte finns anledning — det vore t.o.m. olyckligt — att bestämma sig för den starka progressivitet i fråga om släpvagnsbeskattningen som föreslås i propositionen. Vi är medvetna om att det är oriktigt att som för närvarande sätta högsta skatteklassens övre gräns vid 14 ton, men vi anser det inte heller vara riktigt att besluta om den starka progression som föreslås i propositionen i avvaktan på vad bilskatteutredningen kommer att säga i det här fallet. Det har understrukits från flera håll, att det är ett provisorium som vi nu går att besluta om. Bakom förslaget om traktorskatten ligger ett vanligt utredningsförfarande, och förslaget har remissbehandlats. Utredningen har, i enlighet med 1963 års trafikpolitiska beslut, lagt vägkostnadsansvaret till grund för sitt ställningstagande, och man har försökt åstadkomma att traktorerna skall beskattas efter det vägkostnadsansvar som man anser att de bör bära. Departementschefen har i propositionen instämt i att man bör lägga vägkostnadsansvaret som grund för beskattningen, men han har inte lyckats fullfölja den tanken. Han har gått ifrån utredningens förslag i väsentliga delar och i stället föreslagit schabloner. Jag är medveten om att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ernå millimeterrättvisa i de här frågorna. Det är svårt redan när det gäller släpvagnsbeskattningen, även om man kanske en gång i framtiden kan få fram en rättvis skatt när man kan lägga de körda vägmilen till grund för beräkningen. Detta blir inte möjligt i fråga om traktorer, men det sätt att använda schabloner som föreslås i propositionen leder till en orimlig och orättvis beskattning. Schablonerna bygger såvitt jag kan förstå på helt lösa antaganden. Utskottet har försökt sig på en motivering.

Det finns inget belägg för att de båda siffrorna är riktiga. Man har byggt upp förslaget om traktorskatt på helt lösa antaganden och begär sedan att jordbruket solidariskt skall bära de kostnader man kommer fram till. Herr Brandt började med att skämta om att han skulle försöka köra litet fortare i den här debatten, även om han visste att det skulle bli högre skatt än om man färdades sakta på en traktor. Nej, herr Brandt, det blir inte högre skatt om man åker fort. Den absolut och definitivt högsta skatt som kommer att tillämpas för något motorfordon är den skatt som vi kommer att få på jordbrukstraktorerna, om vi genomför det förslag som regeringen och utskottsmajoriteten står bakom. Utan att ha tillgång till någon klar utredning vågar jag bestämt påstå att det för de bönder som jag bäst känner, nämligen sörmlandsbönderna, kommer att kosta mel lan 10 och 20 kronor per mil i vägskatt att färdas med traktor på vägen. Det finns inget annat motorfordon som får bära en så hög skatt som jordbrukstraktorerna kommer att få bära enligt det schablonförfarande som föreslås. De många motioner som har väckts i anslutning till propositionen är en följd av förslaget om den olyckliga beskattning som vi får på jordbrukstraktorerna. Vi som har reserverat oss mot utskottsmajoriteten har inte lyssnat till de motionärer som yrkat avslag på proposition nr 45. Vi har ansett att det kan vara riktigt att vi får skatt även på jordbrukstraktorerna. Herr Brandt sade, att vi hade yrkat avslag på förslaget. Det har vi reservanter inte gjort. Vi går med på att det bör vara en viss beskattning, men vi vill ha en rättvisare beskattning — en rättvis kan vi aldrig ernå. Det skulle onekligen ha funnits vissa anledningar — förutom dem som herr Jonasson redovisat — att yrka på avslag. Det är nämligen totalt felaktigt att påstå, såsom herr Brandt gjorde i sitt anförande, att traktorerna ökar i antal på vägarna. När det gäller jordbrukstraktorernas andel av fordonen på vägarna är det precis tvärtom. För tio, femton år sedan använde jordbrukarna traktorerna i transportarbete i betydligt större utsträckning än de gör i dag. Det har redovisats i motionerna, men jag vill ändå gärna understryka att det är på det sättet. Men för att veta det måste man känna förhållandena inom det svenska jordbruket. När vi har velat försöka rätta till de olägenheter och de stora orättvisor som finns i förslaget, har vi valt att gå på utredningens förslag om en helt skattefri klass för jordbrukstraktorer. De traktorer som över huvud taget inte går ut på en allmän väg skall givetvis inte betala vägskatt. Jag kan inte fatta annat än att det är helt horribelt att vi inför ett sådant system. Herr Jonasson talade om reservtraktorerna. Utskottet har också i sin skrivning kostat på sig några rader om reservtraktorerna. Jag vill påstå att man i många fall har en reservtraktor på en gård. Man använder den i vårbruket, vid skörden, när det är speciellt bråttom. Det är ett av de fina instrument som jordbrukarna använder i den inre rationaliseringen för att de inte skall behöva plocka med redskap i onödan. Men den gamla reservtraktorn går aldrig ut på en landsväg, och då tycker vi inte heller att det är riktigt att den skall beskattas. Svårigheten att skilja ut dessa traktorer bör inte vara nämnvärd. Utskottet har självt i sin skrivning sagt att det är nödvändigt att skilja på jordbrukstraktorerna och trafiktraktorerna genom olika skyltning. Jag vill också för herr Brandt understryka och upprepa den fråga som herr Jonasson ställde och som han inte fick något svar på. I utskottets skrivning om reservtraktorerna har man talat om gummihjulsoch järnhjulsförsedda traktorer. Men man har också i den sista meningen i detta stycke sagt att även andra möjligheter torde finnas för att lösa de med reservtraktorerna förenade skatteproblemen. Vad är det för andra möjligheter? Är det möjligheten att få dessa reservtraktorer inregistrerade på ett annat sätt, eller skall man kunna underlåta att inregistrera dem? Utskottets talesman måste veta vad utskottsmajoriteten menar med detta, och det är mycket väsentligt att vi verkligen får ett svar på den frågan. Det finns också all anledning att göra en ytterligare differentiering av skatten på det sätt som vi här har föreslagit. Traktorerna är ingalunda så lika som man här tror. När vi har framfört ett förslag om tre skatteklasser för jordbrukstraktorerna i stället för två, är anledningen ingalunda att vi skall slippa undan en hundralapp som herr Brandt skämtade om. Nej, anledningen är att vi vill få en rättvis fördelning av skattekostnaderna i förhållande till vad vi kan använda traktorerna till. Jag vill också se på de samhällsekonomiska följderna av de förslag vi har framställt. Det är klart att det går lätt att säga, att vi inte vill vara med om att skaka fram de 80 miljoner kronor, som finansministern räknar med att han skall få in på släpvagnsskatten och traktorskatten. Traktorskatten beräknas enligt propositionen ge 40 miljoner kronor. Utskottet har också räknat fram att det är vad jordbruket skall betala solidariskt, som man säger, i form av traktorskatt. Med anledning därav vill jag bara påpeka att vi för närvarande har 215 000 jordbrukstraktorer. Om vi går efter den lägsta skatteklass som finansministern har föreslagit i sin proposition, 200 kronor, motsvarar det 43 miljoner kronor. Vi har dessutom inemot 40 000 trafiktraktorer eller industritraktorer, vilket man nu vill kalla dem. De traktorerna kommer dessutom att ge kanske 15 å 20 miljoner kronor — jag har inte räknat ut precis vad det kan bli. Det bör alltså förhålla sig så att om finansministern räknat med att han skall få in 40 miljoner kronor på traktorskatten och utskottsmajoriteten också räknat med detta belopp, måste man ha räknat med att här finns det prutmån. Det skulle därför mycket väl finnas utrymme för att gå på den linje som vi föreslagit här. Vårt förslag är sakligt underbyggt. Och det innebär, att vi försöker skala bort de värsta orättvisorna, som dessa grova schabloner leder till. Jag beklagar, herr talman, att det blev ett långt anförande men detta beror i någon mån på att jag vid två tillfällen förgäves fösökt att få diskutera de här frågorna i bevillningsutskottet. Därför fanns det en hel del att tala om.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

Herr talman! När vi nu står i begrepp att besluta om införande av beskattning av traktorer är det olustigt att det inte finns en mera ingående utredning som klart visar i vilken utsträckning traktorerna används på vägarna. Det utredningsmaterial som i höstas framlades av bilskatteutredningen bygger i stor utsträckning på antaganden, vilket framför allt framgår av den sammanfattning av utredningens betänkande som refereras i föreliggande proposition. Där förekommer meningar som denna: »En schematisk beräkning har utförts från vissa förenklade förutsättningar.» Där står också »beräkningarna tyder enligt utredningen på» etc. Ett annat citat lyder: »Det har emellertid inte varit möjligt att göra en fullständig undersökning — — —.» Detta visar som jag nyss sade att utredningen i stor utsträckning bygger på antaganden. Betänker man sedan att de slutsatser som utredningen redovisat ganska väsentligt skiljer sig från vad tidigare utredningar kommit fram till kan man inte förneka att skatteförslaget bygger på en tämligen bräcklig grund. Av de inkomna remissvaren har jag särskilt fäst mig vid lantbruksstyrelsens yttrande. Såvitt jag förstår kan lantbruksstyrelsen betraktas som en objek tiv och opartisk instution. Särskilt har jag fäst mig vid att lantbruksstyrelsen beräknar den årliga körsträckan för traktorerna till 800 mil, således den sammanlagda körsträckan och inte bara körsträckan på väg. Utredningen däremot har kommit fram till en körsträcka på 1500 mil. Det är mycket märkligt att man har så olika bedömningar. Det tycker jag utgör ett belägg för att utredningen inte är så grundlig som den borde ha varit när man skall bygga upp en beskattning för ett nytt område. Även i utskottets betänkande finner man samma tveksamhet. Där står bl.a.: »Vill man göra en kostnadsjämförelse och försöka uppskatta vad jorbruket borde få betala för att utnyttja vägarna för sina traktorer är det svårt att få några exakta jämförelsepunkter.» Utskottet är i själva verket mycket tveksamt i fråga om vad man skall grunda sitt ställningstagande på. Vi borde enligt min uppfattning ha haft en mera fast grund att bygga den nya beskattningen på. Kostnadsprincipen har accepterats, men då måste också fördelningsprincipen bygga på noggranna undersökningar så att det verkligen blir en fördelning av kostnaderna enligt denna princip. Givet är att denna princip måste sammankopplas med strävan efter att få ett så enkelt system som möjligt. Egentligen skulle jag med hänsyn till denna bristfälliga utredning helst vilja yrka avslag på propositionen. Det skall jag emellertid inte göra utan vill biträda den reservation som har fogats vid betänkandet. I reservationen har man enligt min uppfattning lyckats utforma ett bättre förslag — ett förslag där större hänsyn har tagits till rättvisekravet samtidigt som man lyckats bibehålla ett relativt enkelt system administrativt sett. Här har talats en hel del om olika slags traktorer. Jag vill i detta samman hang starkt betona — vilket också sagts tidigare — att det finns ett stort antal traktorer som aldrig används för vägtransporter, varför det måste anses orimligt att beskatta denna traktorgrupp. Jag skall inte gå in på den uppdelning av traktorer i olika klasser som reservanterna föreslår men säga några ord om motiveringen för den uppdelning vi där har gjort. Framför allt anser vi att tjänstevikten och motorstyrkan är av väsentlig betydelse för slitaget på vägarna. Speciellt de små traktorerna används i ringa utsträckning för transport på vägarna och om så sker är i regel lasten på ett tillkopplat fordon obetydlig. Delvis kan man säga att den uppdelning vi föreslagit bygger ungefär på samma grunder som de anvisningar riksskattenämnden utfärdat för traktorbyte. Nämnden har visserligen delat upp traktorerna i fem grupper, men de två lägsta grupperna är att hänföra till vad man i dagligt tal kallar småtraktorer. Grupperna 3 och 4 utgörs av mellantraktorerna och i klass 5 finns de stora traktorerna. Jag tycker att starka skäl borde ha förelegat för att även i det aktuella beskattningssystemet välja samma linje. Som skäl för att beskatta alla traktorer — även dem som aldrig används för transporter — har framhållits att svårigheter i annat fall skulle uppstå att klara av erforderliga kontrollåtgärder. I motioner har föreslagits att man genom olika registreringsskyltar på ett enket sätt skulle lösa detta problem. Nu har också utskottsmajoriteten uttalat sig för olika registreringsskyltar för att markera skillnaden mellan klass I och II. Eftersom man accepterat denna princip anser jag detta vara ytterligare: ett skäl för att också biträda reservanternas önskan om att också fastställa en grupp skattefria traktorer och utmärka dessa med en speciell skylt. Genom propositionens förslag om en gränsdragning vid en tjänstevikt av 2500 kilo delas den grupp traktorer vi i dagligt tal kallar för mellantraktorer mitt itu helt slumpmässigt. Jag anser det hade funnits anledning att här följa den gruppindelning vi i verkligheten i dag har för det befintliga traktorbeståndet. Sedan skall jag här inte ingå på det avsnitt i utskottets utlåtande som rör reservtraktorerna, även om det var min avsikt att göra det. Jag vill bara säga att jag hoppas att det i den mycket dunkla mening i utskottets skrivning, som här har citerats ett par gånger, ryms något som gör att man antingen kan avregistrera traktorerna eller hitta någon annan lösning. Utskottet har inte talat om vad som menas med den skrivningen, men om vi i dag antar propositionens förslag hoppas jag att innebörden klargöres, så att vederbörande jordbrukare kan utnyttja den möjlighet som kan finnas där. Ingen anser det väl riktigt att sådana traktorer, som användes 50 timmar per år och aldrig förs upp på en väg, skall beskattas på samma sätt som andra traktorer. När vi diskuterar jordbrukets konkurrenskraft gör vi ofta jämförelser med utlandet, särskilt då med det land som ligger oss närmast när det gäller jordbruk, nämligen Danmark. Jag tycker det finns anledning göra jämförelser också då det gäller jordbrukets kostnader. I Danmark har man i dag en beskattning på 30 kronor för jordbrukstraktorer och 20 kronor på släpfordon. Det är en väsentlig skillnad mot vad som här föreslagits av regeringen. Jag har hämtat uppgifterna från utredningen och utgår från att de är riktiga. Detta anser jag borde vara en ytterligare anledning för kammarens ledamöter att biträda det modifierade och mera rättvist utformade förslag som föreligger i den till utskottets utlåtande fogade reservationen. Slutligen bara ett par ord till herr Brandt, som sade att man ofta ser traktorer på vägarna. Det är väl inte så märkligt om så är förhållandet, med hänsyn till att det i dag finns 254 000 inregistrerade traktorer. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Finansministern menar att det var logiskt att anpassa skalan för släpvagnarna till den skala som tidigare gällde för dragfordon och lastbilar. Men det är ju det som vi tvistar om; vi vet egentligen inte om det är riktigt. Det har sagts av expertis att dragfordonen i allmänhet sliter vägarna hårdare än släpvagnarna, och man borde därför ha gått fram något försiktigare. Det finns emellertid ytterligare ett motiv för att man borde ha visat större försiktighet: När vi nu har haft en beskattning med en maximal gräns på 1800 kronor är det orimligt att höja ända till exempelvis 8 000 kronor. Det är av den anledningen som vi menar att man i avvaktan på den utredning som dock, herr finansminister, pågår på detta område bör stanna vid den av oss föreslagna skalan. Jag tror att det finns väl så sakliga grunder för det resonemanget som för det finansministern förde.
Herr talman! Jag får mer och mer respekt för finansministern — den ökar ytterligare när jag hör att han har resonerat med praktiska människor i centerpartiet. Jag vill rekommendera honom att fortsätta med det. Finansministern säger att det är svårt rent praktiskt att göra någon uppdelning och att utöva kontrollen om man gör si eller så. Det är alldeles riktigt resonerat, och det var också detta som låg till grund för den motion som herr Börjesson i Glömminge och jag väckte. Vi föreslog ingen annan klassificering än den som finansministern föreslagit. Men — och det är ett stort men, herr finansminister — om man vill göra en schablonisering får man också tänka på de mindre fordonen. Därför föreslog vi också halva avgifter, och det kunde ha räckt — det är en avvägningsfråga. Det är i alla fall intressant att finansministern till skillnad från utskottets talesman går in på själva sakfrågorna och inte med skämt och dylikt försöker krypa ur en situation som han inte kan klara upp. Till sist vill jag bara ha sagt att det här inte är rätta tillfället att diskutera huruvida jordbruket skall få ersättning för de ökade kostnaderna. Man kan ha delade meningar om den saken, men vi får återkomma till den i ett annat sammanhang.
Herr talman! Finansministern har varit vänlig nog att tänka på reservanter nas samveten. Vi har onekligen haft svårigheter, eftersom varken bifall eller avslag är särskilt lyckligt i fråga om den här propositionen. Anledningen till att vi inte vill avslå den har jag och flera med mig redan motiverat. Vi har ju den uppfattningen att det här förslaget har kommit för sent och inte för tidigt. En annan sak är att förslaget inte är bra utformat. När finansministern säger att riksdagen förut har antagit skatteförslag som varit ännu mera otillräckligt grundade än vad det här förslaget är, så är det helt säkert riktigt. Det hindrar emellertid inte att det finns tillräckligt fog för den kritik som vi har riktat mot det här förslaget. Udden i finansministerns tal riktas i det här fallet också mot hans egna lojala partivänner inom utskottet som faktiskt har sagt i fråga om förslagets ogynnsamma effekter, att det inte är osannolikt att förslaget skulle ha blivit annorlunda utformat, om det hade blivit föremål för en annan behandling. Till sist vill jag säga att det inte varit nödvändigt att tillsätta en ny utredning. Bilskatteutredningen har ju redan tidigare kommit med delförslag, och det hade väl inte varit omöjligt att den redan tillsatta utredningen hade snabbutrett den här frågan.
Herr talman! Det är riktigt att man en tid på världen kunde möta hästskjutsar på vägarna. Jag förstår att finansminister Sträng gjorde det på den tiden då han cyklade omkring i landet. Sedan den tiden har det emellertid gått åtskilliga månvarv. Jag tror att finansminister Sträng tyvärr har missat litet grand av utvecklingen inom lantbruket. Det är inte så att vi sätter en vagn bakom en traktor och kuskar ner till lantmannaförbundet och hämtar en säck gödningsämne eller tio säckar foder eller vad det nu kan vara. Den tiden är förbi. Som jag sade i mitt tidigare anförande användes för 10—15 år sedan traktorer i jordbruket i betydligt större utsträckning. Finansministern tyckte att det skulle bli så svårt att plocka undan de rena jordbrukstraktorerna. Jag kan inte inse att det skulle medföra några som helst svårigheter. Vi har heller inte tänkt enbart på sådana lantbrukare som bara har en traktor och som måste fundera ut om han skall åka med den på väg eller ej. Det har påpekats i motionerna och jag har framhållit det i mitt anförande att det finns många lantbrukare som har reservtraktorer. Lantbrukaren behöver aldrig ens ett ögonblick fundera över om han skall ut med en sådan traktor på landsvägen eller inte. Han vet att han aldrig kommer att göra det. Det är enkelt för en lantbrukare att bestämma om han skall åka med sin traktor på landsvägen eller inte när han begär inregistrering av den. Att som finansministern gör här misstänka att vissa jordbrukare skulle försöka »skrumsla» sig ifrån denna skatt är onödigt. Att särskilja de olika traktorerna är, som utskottsmajoriteten har anfört, nödvändigt i ett annat fall och då skulle man ledigt kunna göra det även i detta fall.

Herr talman! Bara några ord om traktorskatten. Vi tycks vara helt överens om att de traktorer som går i regelbunden trafik på vägarna skall beskattas i vanlig ordning. Däremot har vi olika uppfattningar beträffande jordbrukstraktorerna. Jag delar herr Sundkvists uppfattning, att finansministern inte riktigt tycks ha följt med i utvecklingen. Herr Brandt sade att det skulle stå i överensstämmelse med utvecklingen att införa denna skatt. Jag tror att detta är en felaktig uppfattning, eftersom trenden är att jordbrukstraktorerna i allt mindre utsträckning användes för vägtransporter. Det är inte underligt att så blivit fallet. Det är i två avseenden ett led i rationaliseringen inom jordbruket. För det första ligger uppsamlingsplatserna nu på längre avstånd än tidigare. Detta framtvingar användning av bilar, med vilkas hjälp transporterna kan ske snabbare. För det andra försöker man planera både försäljningen och inköpen på ett sådant sätt att hämtning och leverans sker vid gården. Mejerierna har ordnat med särskilda tankvagnar, och slaktdjursupphämtningarna sker på motsvarande sätt. Detsamma är förhållandet inom centralföreningarna. Vi har alltså kommit ett steg längre i utvecklingen helt enkelt därför att jordbrukaren inte har samma tid till förfogande som förut och därför kräver en bättre service. Jag har gjort en undersökning för att utröna hur mycket traktorerna används för vägtransporter. Jag har här undantagit de interna transporterna inom jordbruket. På en gård med tre traktorer beräknade man att dessa användes 20 eller 30 timmar för vägtransporter. För dessa traktorer skulle det alltså utgå en skatt på 600 kronor. Det blir en förhållandevis hög skatt och den kan inte heller betecknas såsom riktig om man räknar med att på en sådan fastighet endast en traktor används för sådana transporter medan de andra två aldrig kommer ut på vägen. Jag tror att dessa skattesatser — och det har också vitsordats här — är godtyckligt valda. Det är en schablonskatt och man kan alltså inte tala om att det finns någon som helst styrkt kostnadsansvarighet — även om man kanske inte gått så långt som till att kasta tärning för att få fram dessa siffror. Finansministern talar ofta om en rättvis beskattning. Jag tror att den rättvisaste skatten vore att göra lantbrukstraktorerna skattefria. Då skulle i varje fall den minsta orättvisan ske. Jag förutsätter att jordbruket kommer att få täckning för dessa kostnader. Herr Brandt sade att det rör sig om en så obetydlig kostnad som 200 kronor per traktor och att denna kostnad var avdragsgill. I debatten i första kammaren sade finansministern precis samma sak som han nyss sade här. Han — liksom även herr Brandt — blir nästan lyrisk när han talar om att få lägga på en skatt som blir avdragsgill. Herr Brandt kom fram till att det inte skulle kosta jordbruket någonting, i varje fall inte i Ekshärad, men eftersom skatten är generell kommer väl jordbruket över huvud taget att befrias från den. Därmed kan man väl räkna med att herr Brandt i morgon, när vi skall behandla jordbruksutskottets utlåtande nr 27, kommer att tillsammans med oss rösta på första reservationen. Finansministern upplyste om att det har förhandlats tidigare om dessa problem. Det var en nyhet för mig. Jag kände inte till att några summor hade diskuterats och att man visste hur utformningen skulle ske. Däremot finns det i propositionen om prisuppgörelsen en redogörelse för den kostnadsbesparing som jordbruket gör genom momsen; såvitt jag vet står det inte ett ord om vad traktorskatten kommer att kosta jordbruket. Jag tror inte att förhandlarna på jordbrukets sida kände till detta. Däremot är det möjligt att förhand-. larna på den andra sidan visste det, ty denna proposition är dagtecknad betydligt tidigare än då uppgörelsen träffades. Herr talman! Jag skulle egentligen vilja yrka bifall till min motion. Det kan jag av tekniska skäl inte göra, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Motioner har väckts i detta ärende. Herr Åkerlund föreslår uppskov med ändringen i avvaktan på vidare utredning. I andra hand yrkar han att sammanläggning inte skall förekomma när barnet har uppnått 16 års ålder. Herr Lundberg i Uppsala kräver att åldern skall sättas vid 18 år. Från centerpartihåll föreslås att förmögenheter på upp till 30 000 kronor inte skall ifrågakomma för sammanläggning. Buden är sålunda många, och det är uppenbart att denna fråga borde ha blivit föremål för en utredning och vanligt remissförfarande. Så har emellertid inte skett, utan även på detta område föreligger en proposition som är mycket bristfällig. Felet med propositionen är att departementschefen synes utgå ifrån att förmögenhet som ägs av omyndig alltid åstadkommits genom s.k. skatteflyktstransaktioner. Så är naturligtvis inte fallet, då förmögenheter mycket väl kan ha tillkommit genom i laga ordning erhållet arv eller på annat sätt. Vi reservanter från moderata samlingspartiet har därför ansett att sammanläggning av föräldrars och barns förmögenheter endast skall förekomma när sådan förmögenhet uppstått genom gåva från den ena eller båda föräldrarna eller skyldeman. Detta är ett rimligt krav då något motiv för sammanläggning inte kan påvisas beträffande dessa helt i laga ordning åstadkomna förmögenheter. Samhället gör sig i annat fall helt enkelt skyldigt till ett orimligt ingrepp i ett fullt legitimt ägande. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! I princip är vi inom utskottet eniga om detta förslag. Det är endast moderata samlingspartiets representanter som framställer ett säryrkande. Jag skall inte ta upp det till diskussion nu. Vi anser att den här överföringen av förmögenheter bör stoppas, vilket kan ske utan att avvakta kapitalskatteutredningen. Med hänvisning till utskottets motivering ber jag därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste återkomma. Herr Brandt försökte göra gällande att vi har ett annat yrkande i huvudfrågan än utskottets majoritet. Detta är felaktigt. Vårt yrkande avser att rätta till ett förhållande där man når helt orimliga resultat. Det är inte fråga om sådana förmögenheter som åstadkommits genom några som helst skatteflyktstransaktioner. Jag tycker det är orimligt att man i en debatt försöker göra gällande så uppenbara felaktigheter som herr Brandt här gjort sig skyldig till.
Herr talman! Jag uttryckte mig kanske olyckligt när jag sade att endast moderata samlingspartiet har en avvikande mening här och har ett säryrkande. Låt mig tillägga att vi menar att det är ägarna av framför allt stora förmögenheter som utnyttjar möjligheten till överföring av kapital till barnen, och det förekommer väl, som vi framhåller, mera undantagsvis att hemmavarande omyndiga barn har möjlighet att skapa en förmögenhet genom egna insatser. Barnens förmögenhet torde väl oftast härröra från föräldrar eller andra närstående. Med hänsyn härtill och till att förmögenhetsskatten är ganska låg borde det inte kunna göras några allvarliga invändningar mot en generell samtaxering av föräldrars och barns förmögenhet i de fall som avses i propositionen, och därför yrkar jag ännu en gång bifall till utskottets hemställan.